Herr talman! Riksdagen debatterar i dag förslaget till ny planoch bygglag, lag om naturresurser och lag om exploateringssamverkan. De förslag som riksdagen har att fatta beslut om finns i bostadsutskottets betänkanden 1986/87:1-3. Jag vill för centerns del inleda debatten med att erinra om att det under mycket lång tid har ansetts angeläget att utarbeta en ny lagstiftning. Kritiken mot nybyggnadsförbuden, behov av flexiblare plansystem och mindre detaljreglering har varit några viktiga motiv för en ny lag. Redan 1968 tillsattes bygglagutredningen, som avgav sitt slutbetänkande 1975. Av remissutfallet konstaterades att det inte var möjligt att följa utredningens förslag. Därefter bearbetades frågan i regeringskansliet under de borgerliga regeringarna. Speciellt skall i detta sammanhang noteras att den av planminister Danell signerade propositionen om gatukostnadsersättning motiverades som ett nödvändigt led i genomförandet av en ny planoch bygglag. I en sådan ny lagstiftning skulle bl.a. ingå att nybyggnadsförbuden hävdes, och då behövdes regler om fördelningen av gatukostnader. Planoch bostadsministrar från fyra olika partier har således på olika sätt varit engagerade i arbetet med en reformering av bygglagstiftningen. Jag vill också erinra om att center—folkparti-regeringen hade kommit långt i arbetet på en proposition vid regeringsskiftet 1982. Många fundamentala grundstenar som fanns med i det propositionsarbetet finns också med i det lagförslag vi nu har att besluta om. Det gäller särskilt plansystemets uppbyggnad och systemet med genomförandetider för detaljplaner. Andra viktiga delar i diskussionerna var att den fysiska riksplaneringens 17 riktlinjer skulle lagregleras. Detta sker nu genom förslaget till naturresurslag. Ett annat önskemål var att kravet på bygglov skulle minskas. Samtidigt skulle möjligheterna till bygglov för nybyggnader utanför planlagt område förbättras, bl.a. genom att generella riktlinjer inte skulle duga som avslagsgrund. Det skulle erfordras konkreta skäl vid avvägningen mellan det enskilda och det allmänna intresset i sådana ärenden. När den socialdemokratiska regeringen lade fram lagrådsremissen 1983 fanns det åtskilligt som vi ansåg helt oacceptabelt. Innehållet i lagrådsremissen föranledde skarpa protester — inte bara från oss i centerpartiet utan också från fastighetsägarhåll och inte minst från jordoch skogsägare. I propositionen hade en hel del förbättrats, men det återstod ändå åtskilligt som vi inte kunde acceptera. Våra erinringar var koncentrerade kring fyra huvudområden: förslaget var inte oklanderligt ur grundlagssynpunkt, ersättningsreglerna var inte acceptabla, den enskildes rättsliga ställning var svag i vissa situationer och övergångsbestämmelserna gav den enskilde en alltför svag ställning. Grundstommen i förslaget ansåg vi däremot vara bra. Den byggde på principer som vi arbetat fram i center —folkparti-regeringen. Våra erinringar främst i grundlagsfrågan var dock så starka att vi yrkade avslag på propositionen. I centern har vi alltid ansett att politik syftar till att man skall försöka få gehör för sina förslag — inte bara halsstarrigt säga nej till regeringens propositioner. Därför har vi gått in i diskussioner om propositionen och våra motionsyrkanden, för att på det sättet kunna påverka bostadsutskottets betänkande. Dessa diskussioner har lett fram till en väsentligt bättre byggnadslagstiftning än vad som hade blivit fallet om socialdemokraterna röstat igenom propositionen med vpk:s hjälp. Centerpartiet har fått gehör för sina viktigaste motionsförslag: lagen är nu oklanderlig ur grundlagssynpunkt, ersättningsreglerna har kraftigt förbättrats, den enskildes rättsställning har stärkts, övergångsreglerna har blivit väsentligt bättre och bygglovskraven minskar. Genom de ändringar vi kommit överens om har ställningen för landets fastighetsägare rejält förbättrats. Detta gäller både tätortsoch jordbruksfastigheter. Jag skall nu gå in litet mera i detalj på bostadsutskottets ändringar, och jag villi första hand ta upp de ändringar som har gjorts i planoch bygglagen för att lagförslaget skall stå i överensstämmelse med grundlagen. Kritiken från lagrådet mot utformningen av översiktsplan, områdesbestämmelser och detaljplan kan jag som lekman försöka uttrycka så, att översiktsplanens riktlinjer för markanvändning och bebyggelse samt områdesbestämmelserna och detaljplanens möjligheter att omfatta stora arealer bedömdes betyda att det var normgivning i grundlagens mening. I konstitutionsutskottet togs diskussioner upp om möjligheten att få till stånd en förändring så att lagrådets kritik kunde tillgodoses i lagstiftningen. Ett enigt konstitutionsutskott uppdrog åt bostadsutskottet att verkställa det arbetet. Bostadsutskottets kansli utarbetade då en lagrådsremiss som underställdes lagrådet för yttrande. Det yttrande som lagrådet avgav innebar att den tidigare framförda kritiken hade tillgodosetts. Konstitutionsutskottet Prot. 1986/87:36 har sedan i sin tur haft möjlighet att avge synpunkter på detta lagrådets 26 november 1986 yttrande och har helt enigt tillstyrkt förslaget. a SER Detta innebär att översiktsplanen inte får innehålla några riktlinjer och att den inte heller äger någon rättslig verkan vare sig för myndigheter eller för enskilda. Områdesbestämmelser och detaljplan skall endast omfatta begränsade arealer. Jag vill, på samma sätt som Tore Claeson, understryka att utskottets kansli i detta arbete har gjort mycket stora insatser, både på denna punkt och i fråga om alla andra förändringar av propositionen. Bostadsutskottet noterar att de förändringar som har föreslagits, speciellt i översiktsplanen, medför att stora arealer i en kommun inte blir föremål för någon planering. Möjligheterna att använda områdesbestämmelser för att reglera de areella näringarna hade regeringen förändrat redan i propositionen. Genom den utformning som nu ges åt översiktsplanen är detta helt klart.

Jag skall gå in på hur den nya planoch bygglagen på olika sätt tillgodoser detta. Decentralisering uppnås främst genom att fastställelsen av detaljplanerna förs över till kommunfullmäktige, som också blir den instans som antar översiktsplan och beslutar om områdesbestämmelser. Det ökade inflytandet för kommunfullmäktige innebär också ett ökat ansvar, inte minst för det omfattande informationsoch samrådsförfarande som skall äga rum. Genom detta kan kommunens invånare få möjlighet att föra fram sina synpunkter på planeringen. Olika organisationer har också möjligheter att föra fram sina medlemmars synpunkter. Småskalighet uppnås speciellt med genomförandetider för detaljplaner. Den viktigaste principen i det framtida plansystemet är just att planer åsätts en viss genomförandetid. Varför anser centern att detta är en bra metod? Jo, vi ser att dagens system inte fungerar bra. Planer har ofta upprättats för mycket stora områden, som sedan visat sig inte bli exploaterade. I många fall kanske planeringen har varit för ”storvulen”. Speciellt citydelar i städerna har getts betydligt större byggrätter än som utnyttjats för nuvarande bebyggelse. Utvecklingen har blivit en helt annan. Befolkningstillväxten kanske har minskat, vår inställning till bebyggelsens utformning har ändrats. Vi vill i dag slå mer vakt om den skala på bebyggelsen som finns. Vi vill bevara mer av den befintliga I bebyggelsen och vi ställer mycket större krav på miljön. Dagens system är för låst till beviljade byggrätter. Planer kan upphävas och byggrätter kan reduceras. På det finns ett antal exempel i domstolsutslag och regeringsbeslut. Kommunerna kan också i dag bromsa genomförandet av olämpliga planer genom byggnadsförbud. Men det är ett mycket kraftigt ingrepp i rådigheten över marken. Borde vi då inte eftersträva ett planeringssystem som inte skapar rättigheter som inte utnyttjas? Bör vi inte inse att vi inte har förmåga att 19 bedöma utvecklingen över mycket lång tid? Ja, t.o.m. så kort tid som fem år kan helt förändra förutsättningarna i en kommun. Förändringen kan gå mot att planeringen omfattat för mycket, men också i motsatt riktning — att en kraftig tillväxt kräver att andra ändamål får utrymme i planen än de som kommunen en gång fastställt. Vi bör alltså satsa på att fastställa planer i småskalig omfattning. Det medför att den fastighetsägare som får byggrätt fastställd också har ett aktuellt intresse av att bygga på sin tomt. Systemet med genomförandetider stimulerar fram en sådan utveckling. Genomförandetiderna skall enligt lagen fastställas så att fastighetsägarna får rimlig tid på sig att genomföra planen. Den kortaste tiden är alltså fem år, vilken antagligen sällan kommer att användas. Längsta tiden blir 15 år. Kommunen kan förlänga genomförandet med fem år i sänder, och om kommunen trots allt fastställer en plan för ett för stort område på en gång, kan olika fastställelsetider gälla. Meningen med planeringen måste ju vara att den skall genomföras. Gör vi den småskaligt aktuell har vi den bästa garantin för detta. Då uppstår i framtiden inget behov av byggnadsförbud. Det får inte heller, enligt PBL, finnas. Tvister mellan fastighetsägare och kommun uteblir eller blir mycket sällan aktuella. Det förhållandet att en plans genomförandetid utgått innebär inte att planen upphör att gälla. Byggnadslov kan beviljas för att genomföra de byggen som inte blivit klara under genomförandetiden. Under genomförandetiden får fastighetsägaren en starkare ställning än i dag. Det krävs inte, som jag noterade att Knut Billing uttryckte det i sitt anförande, starka skäl för att vägra bygglov. Man kan inte vägra bygglov över huvud taget under genomförandetiden. Starka skäl måste till om man över huvud taget skall kunna ändra en sådan detaljplan. Ett viktigt krav från centerns sida var att minska kravet på bygglov för tillbyggnader av olika slag. Vi anser det viktigt att minska på byråkratin. De resurser vi sätter in på planeringsarbetet bör användas till verkligt intressanta och viktiga uppgifter och inte till en massa småsaker. Vi har också förtroende för de enskilda människorna. De investeringar i arbete och pengar som de vill göra på sina fastigheter gör de därför att dessa vinner något i komfort och utseende. Kontroll och tillstånd är alltså inte nödvändiga. Vi har nu enats om en utformning som innebär att mindre tillbyggnader av enoch tvåfamiljshus utanför samlad bebyggelse är befriade från bygglov. Om detta fattar riksdagen beslut. Men vi föreslår nu också att kommunerna genom tillägg eller ändring i detaljplaner —i vissa fall genom områdesbestämmelser, men mest aktuellt blir alltså detaljplaner — reducerar bygglovsplikten för områden som är detaljplanelagda. Förenklingen av bygglov kan också införas för flerfamiljshusområden och för industriområden. Det är angeläget att kommunerna verkligen tar till vara de möjligheter till förenklingar som nu öppnas. Byggbyråkratin kan förenklas högst avsevärt. Jag tror att det finns mycket få villaområden där man inte kan ta bort vissa krav på bygglov. Rätt utnyttjad bör den nya planoch bygglagen ge möjlighet att ta bort kanske hälften av alla bygglovsärenden. Det är en möjlighet som inte bör stå outnyttjad. För centerpartiet är det självklart och viktigt att hävda äganderätten. Genom den utformning som har getts åt den översiktliga planen har farhågorna för dess styrande effekter tagits bort. Användningen av områdes = Prot. 1986/87:36 bestämmelserna för styrning av näringsgrenar har redan i propositionen 26 november 1986 tagits bort. Nybyggnadsförbuden är i dag en kraftig inskränkning i fastighetsägarens möjlighet att använda sin fastighet. De försvinner genom riksdagens beslut. I det blivande plansystemet med genomförandetider får alltså fastighetsägaren en stark ställning. Om planläggningen sker på det sätt som vi förutsätter, kommer fastighetsägarna att helt kunna utnyttja sina rättigheter, och framtida tvister blir mycket sällsynta. För oss i centerpartiet har det också varit viktigt att ersättningsoch rättsreglerna utformats på ett sådant sätt att en rimlig balans uppnås mellan samhällets och den enskildes intressen. Genom överenskommelser mellan socialdemokraterna och centerpartiet justerades reglerna i den riktning som vi önskade. Ersättningsreglerna har alltså blivit väsentligt justerade. Vi har skrivit in en huvudregel om att skada skall ersättas. Det var i och för sig även grunden i propositionen, men där fanns väsentliga brister. De stora förändringarna gäller situationer då pågående markanvändning avsevärt försvåras. Här har skett väsentliga preciseringar och förbättringar. Varje skada som inte är bagatellartad skall ersättas helt. När man sedan skall avgöra vad som är bagatellartad skada har det slagits fast att skadan skall relateras till behandlingsenheten, t.ex. ett skogsbestånd, en äng e.d. Borta är alltså tanken på att relatera en skada till hela fastigheten. Vi har genom överenskommelsen fått rättsreglerna justerade så att en fastighetsägare alltid då en skada skall värderas är garanterad fri rättegång i första instans, utom vid rena okynnesmål. Enligt propositionen kunde en enskild riskera att få betala inte bara sina egna utan även kommunens rättegångskostnader. Här har alltså skett en positionsförflyttning, vilket gör att kommunerna nu bör vara intresserade av en förhandlingsuppgörelse. Fastighetsägaren behöver inte acceptera en dålig förhandlingsuppgörelse av rädsla för att få betala dryga rättegångskostnader. Vi var inte nöjda med de s.k. övergångsbestämmelserna i propositionen. Det är en mycket viktig fråga eftersom det gäller hur all nu detaljplanelagd mark skall komma in i det nya systemet. Samtidigt är det mycket svårt att finna bra lösningar, eftersom landets kommuner har hanterat nuvarande byggnadslagstiftning olika. Vissa kommuner har satt sig över det nuvarande systemet, vilket naturligtvis försvårar möjligheten att skriva lagbestämmelser. Även här har det förts konstruktiva diskussioner mellan centern och socialdemokraterna som lett fram till väsentliga förbättringar. Jag tycker att det finns anledning att erinrna om vissa fundamentala grundsatser i övergångsbestämmelserna: —- Planer som är fastställda efter den 1 januari 1979 får nu fem års genomförandetid. = Planer fastställda dessförinnan får ingen genomförandetid, men gäller till dess att kommunen ändrar eller upphäver dem. Kommunen får rätt att ändra planer, men leder det till att fastighetsägaren får en oskälig byggrätt skall han ha ersättning. —- Fastighetsägaren skall i princip hållas skadeslös i förhållande till nuvaran 2 de byggnadslagstiftning. Prot. 1986/87:36 -— Fastighetsägaren får i princip rätt att bygga som omgivningen har fått 26 november 1986 bygga. En ny planoch Det finns också i detta sammanhang anledning att komma ihåg att bygglag, m.m. nybyggnadsförbud försvinner. Jag vill något utveckla ett par av de här principerna. Vi har inte i modern tid haft en absolut rätt att bygga efter en gammal plan. Samhället har enligt nuvarande byggnadslag rätt att anpassa byggrätten till tidens krav och samhällets utveckling inom vissa gränser. Den rätten har utnyttjats av såväl socialdemokratiska som borgerliga regeringar. Enligt nuvarande byggnadslag finns i sådana situationer ingen möjlighet att döma ut ersättning till fastighetsägaren. Nu får kommunen visserligen rätt att ändra planerna men ersättning skall utgå om kommunen går över en viss tröskel. I propositionen fanns enbart en lösenskyldighet. Den förändringen är alltså en väsentlig fördel för fastighetsägaren. Kommunen måste iaktta en viss försiktighet för att inte hamna i en situation där ersättningsskyldighet inträder. Fastighetsägaren skall i princip hållas skadeslös i förhållande till nuvarande byggnadslagstiftning. Ingen fastighetsägare skall alltså förlora ekonomiskt på tillkomsten av en ny lagstiftning. Ett resultat av överläggningarna mellan centern och socialdemokraterna är också att en fastighetsägare i princip får rätt att bygga som omgivningen fått bygga. I många av våra städer har man i de centrala delarna inte följt gällande stadsplaner, utan en anpassning till en centrumplan e. d. har gällt. Har man tidigare fått bygga efter centrumplanens nivå får man göra det även i fortsättningen. Jag hoppas att alla i kammaren är ense med mig om att det är angeläget att bevara kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Det gör att man måste ställa litet extra krav på den som äger hus av sådant värde. Stadsplaner kan i vissa fall få anpassas till den befintliga bebyggelsen, utan att fastighetsägaren kan resa ersättningsanspråk. Det är i och för sig inte något nytt. Den andra trepartiregeringen, med Georg Danell som bostadsminister, skar exempelvis ned byggrätten för ett kvarter i centrala Jönköping från tre till två våningar för att bevara kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Det jag nu har sagt om vissa av de viktigare delarna av vår motion, vilka återfinns i bostadsutskottets betänkande, gör att jag yrkar bifall till utskottets hemställan. Jag skall återkomma till centerpartiets reservationer avslutningsvis. Innan jag gör det vill jag gå in något på moderaternas och folkpartiets reservationer. Både i diskussionen och i reservationerna riktar dessa partier kritik mot socialdemokraternas lagrådsremiss och propositionen. Jag vill därför rekommendera båda partierna att bättre läsa bostadsutskottets betänkande, så att diskussionen kan föras på det underlag som skall utgöra grunden för riksdagens beslut. Moderaterna skall ha det erkännandet att de hela tiden har hävdat att planoch bygglagen skall avslås. Någon tvekan på den punkten har det inte rått. När man studerar reservationen finner man att moderaterna vill vara mycket tuffa i sina ställningstaganden, men ibland inser de att verkligheten inte är så enkel. Ett par citat: ”Rättigheter som givits genom offentliga beslut skall vara av absolut karaktär och kunna hävdas och nyttjas med fullständigt rättsskydd.” På ett annat ställe är man mer svävande: ”Givetvis måste planer kunna ändras när förutsättningar ändras.” Planoch bygglagstiftningen, säger man vidare, handlar ytterst om vem som skall ha makten. Vilken är då moderaternas slutliga ståndpunkt? Jag finner inte svaret på det i moderaternas reservation. Skall fastighetsägaren ha sista ordet i fråga om på vilket sätt bebyggelsen skall ske? Om moderaterna svarar ja på den frågan måste det innebära att de vill ta bort det kommunala planmonopolet. Om man skall ha full ersättning för varje liten förändring måste yrkande om ändring i lagstiftningen ställas. Menar moderaterna alltså, Knut Billing, att de ersättningsregler som gäller i dag är helt felaktiga och att moderaterna över huvud taget inte vill acceptera någon möjlighet att förändra i byggrätten? Moderaterna är kritiska mot att vi i ett sammanhang genomför en ny planoch bygglag och anser att det vore bättre med delreformer. Men delreformer är i sig ingen garanti mot undermålig lagstiftning. Och även då måste man veta vart man vill nå med delreformerna. Gatubyggnadskostnadspropositionen t.ex. var en delreform, och den kritiserar moderaterna nu starkt. Den våldsammaste kritiken riktar moderaterna mot genomförandetiderna i detaljplanerna. Jag har redan tidigare utvecklat varför centern tycker att genomförandetider är ett bra system. I andra sammanhang får man ofta höra från moderater att det planeras alldeles för mycket och för långsiktigt. Det finns många gånger goda skäl för en sådan ståndpunkt. Men varför skall man då enligt moderaterna ha en planering som helst för evigt tar ställning till byggrätters omfattning, även om byggrätterna inte kommer att tas i anspråk förrän efter decennier? I motsats till moderaterna anser vi att det nya systemet innebär ett mindre planeringsarbete för kommunerna. De kan själva fastställa detaljplanerna och skapa byggrätter i sådan skala att de verkligen tas i anspråk. I detta stycke använder moderaterna debattekniken att väcka misstankar. Man är kritisk mot kommunala tjänstemän och kommunala politiker: ”Det torde bli svårt — — —” att följa grundlagens regler. Det är enligt moderaterna kommunerna som är bovarna i dramat. Jag tycker att det tidigare har visat sig att kommunala tjänstemän och kommunala politiker följer de lagar som riksdagen har beslutat, och det kommer de säkerligen att göra också i detta fall. I fråga om områdesbestämmelserna gör man ett helt felaktigt påstående. Områdesbestämmelser beslutas av kommunfullmäktige. Byggnadsnämnderna har således inte den frihet som moderaterna låter påskina. Fullmäktige kan under vissa förutsättningar delegera beslutanderätten till byggnadsnämnden eller till kommunstyrelsen. Eftersom områdesbestämmelserna inte ger byggrätt aktualiseras inte frågan om inlösen. Fastigheten skall kunna användas för sitt nuvarande ändamål även i fortsättningen. Moderaterna målar sedan upp en hotbild av vad översiktsplanerna kommer att innebära. Jag vill därför citera ur bostadsutskottets betänkande: ”Utskottet vill framhålla att översiktsplanerna inte bör göras mer omfattande och detaljerade än vad den aktuella planeringssituationen kräver.” Knut Billing vill reducera värdet av de förändringar av byggnadslovskraven som har genomförts. Moderaterna vill tydligen inte förstå systemet. Vad riksdagen kan besluta om är att ta bort byggnadslovskraven för enoch tvåfamiljshus utanför samlad bebyggelse. I det system som nu byggs upp är det kommunerna som har möjlighet att gå vidare. Jag kan garantera moderaterna att de ute i kommunerna kommer att mötas av centerpartistiska förslag om att gå vidare och genomföra lättnader i byggnadslovskraven. Då får vi se hur moderaterna kommer att ställa sig. Folkpartiet konstaterar i sin reservation att det är angeläget att vi får en ny och modern planoch bygglag, och det framhöll också Erling Bager i sitt anförande. Men folkpartiet litar inte på sin egen kompetens i bostadsutskottet och i riksdagen utan vill att regeringen skall göra jobbet. De invändningar som folkpartiet har är inte av sådan omfattning och sådant innehåll att de inte kan behandlas av riksdagen i det ordinarie utskottsarbetet. Regeringen har ju sagt sitt, och nu är det riksdagen som skall fatta beslut om hur lagen skall utformas. Lagstiftningen är riksdagens sak. Folkpartiet har under årens lopp varit starkt engagerat i utformningen av planoch bygglagen. Men partiet har svängt i sin syn på planläggningen. Det verkar som om folkpartiet nu till varje pris vill behålla en del av yrkandena i sin motion för att få tillräckligt underlag för att kunna yrka avslag på förslaget om ny planoch bygglag — kanske för att undvika kritik från moderaterna eller för att tillmötesgå dem inom partiet som mer företräder fastighetsägande och byggintressen. Därför har man i sin reservation tagit upp yrkanden som redan tillgodosetts i majoritetens förslag. Kravet på planoch bygglagens överensstämmelse med regeringsformens normbegrepp har tillgodosetts genom den förändring som bostadsutskottet har givit avsnitten om översiktsplan. Majoriteten har godtagit de synpunkter som lagrådet har anfört i sin granskning av bostadsutskottets förslag. Vi värdesätter lagrådets granskning högt och har inte kunnat anföra något skäl mot den utformning av bestämmelsen som lagrådet har föreslagit. Europakonventionens protokoll angående skydd för de mänskliga rättigheterna anser folkpartiet bör medföra en annan utformning av avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen. Avvägning skall ske både vid planläggning och vid beslut i lovärenden utanför plan. Avgörande måste också vara vem som skall fatta det slutliga beslutet, om det inte går att tillgodose såväl det enskilda som det allmänna intresset. Frågan inställer sig om folkpartiet har krav på en annan beslutsordning, dvs. att det som vi kallar kommunalt planmonopol inte skall finnas. Om folkpartiet inte vill yrka på att detta upphör, är de förslag som framställs utan verkligt innehåll och skapar bara oklarheter. Folkpartiet anser att det är motiverat att införa ett system med genomförandetider. Genom att partiet står fast vid denna ståndpunkt, vilket jag tycker är bra, finns det egentligen ingen grund för reservationen. Skall man ha genomförandetider skall de naturligtvis vara avpassade till de tidrymder som behövs för att utnyttja den byggrätt som planfastställelsen skapar. Mycket långa genomförandetider medför att nackdelarna med dagens system i viss grad förs över till det nya. Det strider också mot den inställning som folkpartiet har accepterat när det gäller utformningen av detaljplaner så att de inte skulle falla in under normbegreppet i regeringsformen. Folkpartiet säger att dess motiv för långa eller helt obefintliga genomförandetider är att en fastighetsägare skall kunna spara en tomt till barnen. Än en gång vill jag slå fast att det förhållandet att genomförandetiden har utgått inte betyder att planen upphör. Byggnadslov kan beviljas under hur lång tid som helst, och vi behandlar i utskottsbetänkandet speciellt den situation som finns för enstaka tomter som inte har tagits i anspråk innan genomförandetiden har gått ut. Folkpartiet vill inte ha inlösen efter genomförandetidens utgång. Med den utformning som folkpartiet vill ge genomförandetiderna finns det skäl för yrkandet. Vi anser emellertid att planläggning inte skall ske så att den är svår eller omöjlig att genomföra. Genomförandet skall vara studerat och klart vid fastställelsebeslutet. Ett av de stora felen på dagens system är att det har skapat rättigheter som sedan inte kan tas i anspråk. Folkpartiet har några reservationer om klimatdata, föreskrifter till byggnadslagstiftningen och bullervärden. Här tycker jag att det nästan är fråga om typexempel på svårigheten med logik i politik. Först vill folkpartiet rätt kraftigt reducera detaljföreskrifterna i SBN, och det är vi ense med folkpartiet om. Byggnormen ses nu över med, som det upplysts, den inriktningen. Detta är en viktig sak att bevaka inför regeringens beslut om fastställelse av en ny byggnorm. Samtidigt framhåller folkpartiet att klimatdata borde beaktas vid bebyggelseplanering och skrivas in i planoch bygglagen. För buller vill man ha nya regler som ligger under den av SBN accepterade nivån. Beträffande översiktsplanearbetets omfattning innehåller reservationen ingenting som inte redan har tillgodosetts. Beträffande reglering av byggnaders användning för handelsändamål vill jag framhålla att centern delar folkpartiets uppfattning, varför vi i en reservation har yrkat bifall till en del av folkpartiets motion. När det sedan gäller besvärsrätten beträffande planbeslut har vi en avvikande uppfattning. Det kan i och för sig finnas något som talar för Erling Bagers resonemang, men eftersom kommunfullmäktige nu blir den fastställande myndigheten, måste det vara angeläget att alla fakta och invändningar finns vid beslutstillfället. Om nya förhållanden skulle tillkomma efter fastställelsebeslutet, måste ärendet föras tillbaka till kommunen för ny behandling. Därför har vi funnit att den utformning som beskrivs i betänkandet är den bästa. Utskottsmajoriteten har haft förståelse för folkpartiets yrkande om genomförandetiden för äldre planer så till vida att vi föreslår att de får en genomförandetid på fem år. Vi har även tillstyrkt ett annat yrkande från folkpartiet, nämligen yrkandet att förhandslov skall ha en fastställd giltighet. Därvid stannade vi för två år. Folkpartiet föreslog ett år. Det finns en missuppfattning i hela folkpartiargumenteringen om hur står det att en fastighetsägare måste ha kännedom om när byggrätten släcks ut. Byggrätt kan emellertid inte släckas ut med mindre än att kommunens fullmäktige fattar beslut om att upphäva eller ändra en plan. Detta följer samma formella regler som när plan upprättas för ett nytt område. Fastighetsägarna får alltså underrättelse om kommunens förslag och har rättighet att invända mot förslaget, få sina rättigheter tillgodosedda, eller om detta inte skett, anföra besvär över kommunens beslut och eventuellt processa om ersättning. Jag tycker att det är på tiden att folkpartiet slutar med den direkt felaktiga propagandan om genomförandetiderna. Låt mig sedan säga något om centerns reservationer. Birgitta Hambraeus kommer att senare under dagen ta upp vissa frågor. För min del skall jag beröra endast två. Den ena frågan gäller reservationen 14, där vi som nämnts har anslutit oss till yrkandena i två folkpartimotioner. I dessa behandlas kommunernas möjligheter att dirigera handelsverksamhet genom att man föreskriver den största yta som får användas för livsmedel, om handel med livsmedel får ske i butik i anslutning till bensinstation o. d. Centern anser att det finns skäl att i plansammanhang göra åtskillnad mellan partihandel och detaljhandel. Däremot bör inte kommunerna ingripa i handelns struktur, såsom föreslås i propositionen när det gäller livsmedel. När det gäller reservationerna 24 och 25 har vi upprepat vårt förslag att det bör göras en ändring i reglerna om åtgärder mot s.k. olovligt byggande. Vi anser att avgift inte skall uttas när det gäller de smärre förseelser som ändå inte skulle ha hindrat utfärdande av bygglov, om ansökan gjorts. Inte heller bör man ta ut avgift i det fall då rättelse sker utan dröjsmål, så att det som olovligt förts upp tas bort. Kvar skall, enligt vår åsikt, finnas endast det som i dag kallas tilläggsavgift och som kan utdömas av domstol vid grövre övertramp. De förändringar som riksdagen beslutar om beträffande bygglovsskyldigheten och de ändringar som vi utgår ifrån att kommunerna genomför talar också för att man ändrar bestämmelserna.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 Vi tror att utformningen kommer att vara till mycket stor nytta för byggandet.

Herr talman! Kjell Mattsson talade mycket vackert om småskalighet och genomförandetider. Han sade att man just genom småskaligheten får bygganderätter som kan förverkligas. Men här har vi ju en av de grundläggande frågor där vi skiljer oss åt. Vi menar att äganderätt till mark innefattar rätten att bruka marken, att sälja marken och att bebygga marken. Planläggning är någonting som man tar till när man vill reglera fastighetsägarens rätt att bebygga sin mark. Detta skall då ske enligt vissa rättsregler. Kjell Mattsson sade att bygglov kan beviljas även efter genomförandeti — Prot. 1986/87:36 den. Ja visst, Kjell Mattsson, men det sker helt och hållet på kommunens 26 november 1986 villkor. Om kommunen så vill blir det inget bygglov, om kommunen så vill. Z GG GR oo kan den när genomförandetiden utgått upphäva planen utan att på det minsta sätt bry sig om vad den enskilde tycker och tänker. Kjell Mattsson sade att moderaterna erkänner att planer skall kunna ändras. Ja, vi menar att det är givet att man skall kunna ändra planer och att man då skall ge fastighetsägarna full ersättning för de försämringar som en sådan planändring kan innebära. Detta är någonting som kommunerna måste veta om och basera sitt handlande på. Bygglovsförenklingens genomförande skulle enligt Kjell Mattsson komma att innebära att centerns representanter skulle bli mycket ivriga att införa lättnader. Jag hoppas verkligen att detta skulle bli fallet. Men, Kjell Mattsson, är det inte bra mycket bättre att vi inför regler som innebär att lättnaderna är givna utan att centerns kommunalpolitiker behöver lägga sig i frågan? Det är just här vi skiljer oss åt. Vi vill inte att era politiker skall besluta om sådana bygglov, vi vill att människorna själva skall ha större rättigheter att bestämma hur de vill bygga. Sedan frågade Kjell Mattsson: Varför skall man ha planering med evig byggrätt, ni är ju motståndare till omfattande planering.

Herr talman! När Kjell Mattsson skall försvara den uppgörelse som han så hastigt ingick med socialdemokraterna i maj månad förefaller han vilja samla ihop så mycket som möjligt som talar emot att andra partier har tagit en annan ställning, vilket vi har gjort på goda grunder. Kjell Mattsson tycker att maniinte halsstarrigt skall säga nej till någonting. Nej, det skall man inte, men jag anser att det fanns starka skäl för er att säga nej beträffande ersättningsreglerna, korta genomförandetider, den enskildes ställning efter genomförandetidens slut och framför allt beträffande kommunernas sätt att lösa in marken efter genomförandetiden. Beträffande ersättningsreglerna förhåller det sig faktiskt så, Kjell Mattsson, att ni vid uppgörelsen försämrade villkoren på en del punkter, om man jämför med vad som står i propositionen. I Hans Gustafssons proposition står det exempelvis beträffande reglerna för ersättning vid äldre planer att det skall vara möjligt att få ersättning på grund av ett långvarigt förbud enligt 35 § eller 109 § i byggnadslagstiftningen. Nu har ni begränsat det till att det skall röra sig om enbart område som i huvudsak inte är bebyggt enligt vad som föreskrivs i planen. Ni har alltså begränsat den sektor där man anger vilka som har rätt till ersättning vid gamla planer. Dessutom har ni kortat tidsgränsen. Ni säger att det här skall få ske före 1992. I propositionen från Hans Gustafsson står det att talan om inlösen enligt första stycket skall väckas före utgången av år 1996. Ni har alltså t.o.m. dragit ner tidsgränsen i uppgörelsen, och sedan står Kjell Mattsson och säger att ni enbart har förbättrat reglerna. Jag kan hålla 27 med om att när det gäller skogsmark och jordbruksmark har ni genomfört förbättringar, men kom inte och säg att det här gäller för gamla planer inom tätbebyggelse. När vi ger uttryck för den oro vi känner inför vad korta genomförandetider kan innebära, så avser vi inte att åstadkomma några skräckmålningar. Vi tycker att de enskilda verkligen kan komma i kläm i de fall jag här nämnt som exempel: när det har blivit generationsskiften, när någon har drabbats av arbetslöshet eller sjukdom och inte kan genomföra sin byggrätt. Kjell Mattsson säger då att visst kan det vara så — kommunen kan dock medge en förlängning. Men på vems villkor sker det? Jo, det är enbart på kommunens villkor som en förlängning kan åstadkommas. Den enskilde får stå med mössan i hand och vänta på att kommunen kan vara välvillig. Här har man sannerligen inte så mycket att sätta emot efter det att genomförandetiden för byggrätten har gått ut. Därför säger folkpartiet: Ta långa genomförandetider, så minskar dessa oegentligheter betydligt!

Herr talman! Det var intressant att Kjell Mattsson i sitt inlägg ägnade väldigt stort utrymme åt att betona angelägenheten av att man har så få bindande föreskrifter som möjligt.

Centern har i en reservation tagit upp frågan om vad man kallar lättnader i tillgänglighetskravet. Man vill, som man säger, ha en nyansering, så att det kan göras avkall bl.a. på krav i fråga om utrustningsoch utrymmesstandard för bostäder. Filosofin bakom detta är att man därigenom skall främja tillkomsten av smålägenheter — man skall alltså ha en sådan inriktning av bostadsproduktionen. I det sammanhanget glömmer man emellertid bort att den genomsnittliga lägenhetsytan i nyproduktionen faktiskt har minskat under senare år. Man glömmer bort att det inte finns för få smålägenheter här i landet för att det skulle vara möjligt att tillgodose ungdomars och ensamståendes behov, men det är för dyrt för de människor som skulle behöva och som vill ha en större och rymligare bostad att byta upp sig till bättre standard. Det normfria byggandet, som det talats om under denna diskussion, har inte inneburit några lägre boendekostnader i förhållande till bostadens användbarhet. De krav och de rekommendationer som finns enligt nuvarande svensk byggnorm och som baseras på forskning, erfarenhet och bostadsvaneundersökningar är välgrundade. Även i fortsättningen behövs det klara och entydiga föreskrifter om lägsta godtagbara standard för bl.a. möblerbarhet, rumssamband, utrustning och trevnad. På denna punkt ligger det alltså en fara i centerns förslag och centerns inställning att man skall luckra upp krav som gäller utrymmesoch utrustningsstandard. Här kommer jag också in på förslaget om att kommunen skall kunna ställa lägre krav på tillgänglighet än vad som är skäligt. Det är förvånande att centern och socialdemokraterna inte har reagerat härvidlag — mot bakgrund av de mål som riksdagen har fastlagt för tillgänglighet för funktionshindrade. Detta innebär en väsentlig nedtrappning av ambitionsnivån, och det ligger som sagt en fara i detta.

Herr talman! Jag har ställt några frågor till Knut Billing. Det gällde vem som skulle bestämma, markägaren eller kommunen. Vidare frågade jag hur ersättningsreglerna skulle vara utformade enligt moderaterna. En annan fråga gällde de kritiska synpunkterna på den kommunala handläggningen. Svaret har hittills uteblivit. När man lyssnar på Knut Billings anförande och den moderata argumentationen över huvud taget får man uppfattningen att moderaterna anser att det är markägaren som skall bestämma. I moderaternas motion 1985/86:66 står det dock: ”Kommunerna bör, enligt vår mening, även fortsättningsvis ha ett avgörande inflytande över bebyggelseutvecklingen. Framför allt gäller detta i tätorter men även i miljöer som är speciellt känsliga från miljömässig eller kulturell synpunkt. Hur byggandet här skall ske bör regleras i detaljplan.” Då skall vi slå fast att man tar till överord när man skall försöka framställa sig som det enda parti som företräder äganderätt och som företräder fastighetsägare. När det gäller diskussionen om genomförandetiderna sade jag att det är angeläget att. man har en småskalig planering. Varken moderaterna eller folkpartiet vill förstå systemet med genomförandetider. Om systemet skall fungera bra — och det tror vi att det kommer att göra — så är ju det viktiga att man avpassar omfattningen av planerna till det verkliga behovet av att bygga. Då kommer det också att fungera väl. Moderaterna säger att man när det gäller byggrätter vill mera ha en planering på mycket lång sikt, helst för evig tid. Det är ju märkligt att man skall försöka planlägga på ett sådant sätt att vi ger upphov till olyckliga beslut och felaktigheter som skall gälla i evigheter. Det är bättre då att vi planerar i takt med den kunskap vi har. Erling Bager sade bl.a. att vi skulle göra en begränsning till viss tidpunkt när talan skulle vara väckt. Detta har ju samband med den genomförandetid som fastlagts för stadsplaner och byggnadsplaner fastställda 1979 och senare. Det har inte gjorts någon sådan förändring i 17 kap. 8 § andra stycket som Erling Bager talar om. Vad som skett i det avsnittet är att vi har tagit bort bestämmelsen att fastigheten skulle ha varit föremål för ett långvarigt förbud enligt 35 och 109 §§ för att man skall komma in under rätt till ersättning. Det innebär att det är ett betydligt större antal fastighetsägare som kommer in under diskussionen om rätt till ersättning. Sedan skall vi också notera att när det gäller de överenskommelser som har gjorts om ersättningsreglerna för markreglerande åtgärder, så ville folkpartiet inte att man i fortsättningen skall anknyta detta till berörd del, utan folkpartiet tycker att i det fallet skall fastighetsägarna tåla större intrång från planoch bygglag, naturvårdslag och liknande.

Herr talman! Kjell Mattsson säger att det är väl mycket bättre om man avpassar planerna till behoven och inte gör dem mera omfattande. Men, Kjell Mattsson, det är ändå kommunen som fastställer planen. Därmed är det med Kjell Mattssons terminologi kommunen som avgör vad som är behov. Fastighetsägarens synpunkter skall förvisso vara av vikt i Kjell Mattssons system, men det är kommunen som fastställer och reder ut behoven. Nu är det så att kommunalpolitiker — även de mest skickliga centerpartister — kan ha fel ibland. De har inte just den förmåga som jag efterlyser, nämligen förmågan — som kanske en fastighetsägare har — att beakta fastighetsägarens rättigheter. Kommunen får större möjligheter att avgöra och begränsa fastighetsägarens rättigheter. Är det då fastighetsägarna, frågar Kjell Mattsson, som skulle ha sista ordet om moderaterna fick bestämma? Nej, naturligtvis inte! Vi hävdar dock att vid en planändring skall kommunen betala fastighetsägarna full ersättning för minskad byggrätt. Ny planändring skall självfallet genomföras av kommunen på ett sådant sätt att fastighetsägarna tycker den är bra och är beredda att tillstyrka den. Men Kjell Mattsson vill hela tiden ge ett övertag åt kommunalpolitikerna. Det är just detta som är den avgörande punkten. Kjell Mattsson kan icke bestrida att planoch bygglagen ger inflytandet ensidigt åt kommunalpolitikerna. Med det nya plansystemet får de enskilda inga rättigheter — endast skyldigheter. Kjell Mattsson kan inte bestrida att kommunen, med hjälp av områdesbestämmelser, när som helst kan förhindra ett byggande utanför planlagt område. Kjell Mattsson kan inte bestrida att när genomförandetiden gått ut kan kommunen när som helst och utan att ta hänsyn till den enskildes rättigheter besluta om att byggande icke får ske.

Herr talman! Kjell Mattsson sade i sin replik att systemet skall fungera bra. Jag frågar då: Ur vems synpunkt? Det förefaller som om Kjell Mattsson och centerpartiet ställer upp ensidigt på den kommunala förvaltningens sida. Jag anser att man får välja litet grand vem man vill vara förespråkare för. Vi tycker att de enskilda kommer i kläm och att fördelar för kommuner och myndigheter inte får överväga. Vi känner oro för de människor som drabbas av korta genomförandetider. Jag kan i och för sig förstå att socialdemokraterna — som förordar ett starkt samhälle — kanske har en annan synpunkt, men det är mer oroande att centerpartiet ställer upp på vad man ute i kommuner och fullmäktigeförsamlingar ensidigt tycker är bättre. Man måste titta på de nackdelar som drabbar enskilda människor. Ni har också försämrat ersättningsreglerna i tätbebyggelse. Enligt er har man inte längre möjlighet till ersättning efter 1992 — från början var det 1996. Vi upplever ifrån folkpartiets sida att det finns begränsningar när det gäller den målgrupp som har möjligheter att begära ersättning. Det finns exempel där stadsplaner funnits länge och där byggföretag inte har fått någon möjlighet att bebygga. Ett exempel är Toredamm i Göteborg: En privat byggmästare köpte området 1971. Det fanns en stadsplan som medgav en viss exploateringsvolym. Byggmästaren har ända sedan 1971 försökt att bygga men har hindrats av kommunen. Jag kan medge att kommunen ibland haft goda skäl, men jag kan inte ställa upp på att byggmästaren — som ännu inte fått bygga — skall förlora möjligheterna till anständiga ersättningsregler när stadsplanen upphävs. Jag tycker det finns starka skäl att avslå detta förslag om ny planoch bygglag. Det måste omarbetas. Vi har i folkpartiet insett att det inte håller.

Herr talman! Varför planerar kommuner? Jo, för att man vill att det skall ske en utveckling, vare sig det nu gäller bostäder eller fritidsområden, industriområden, skydd för kultur, skydd för miljö osv. Av debatten skulle man kunna få uppfattningen att kommuner hade den motsatta inställningen — att det gäller att med alla upptänkliga medel försöka bromsa utvecklingen. Det är en bild av Sveriges kommuner, deras kommunpolitiker och kommunaltjänstemän som jag inte känner igen. Jag tycker tvärtom att ambitionen att planera är så stor att om vi skulle bygga allt som var planerat, så skulle det behövas några miljoner människor till i Sverige. Knut Billing är mycket rädd för att kommunerna skulle ha ett övertag. Jag konstaterar att moderaterna inte vill ha bort planmonopolet. Redan i dag antar kommuner planer som sedan fastställs på statlig nivå. Även detta har moderaterna accepterat. Knut Billing säger att en kommunpolitiker kan ta fel. Javisst — och det har också vi gjort. Men då är det ju bra om man har en lagstiftning som innebär att man inte gör stora fel utan håller sig till relativt begränsade fel — och så blir det om man har en fastställelse av mindre områden. Erling Bager var på nytt bekymrad för detta med genomförandetiderna. Då utgår han hela tiden från att man inte gör en avvägning mellan enskilt och allmänt intresse på kommunal nivå — och att kommunerna skall hålla en linje med oerhört korta genomförandetider. Jag tror inte att kommunerna kommer att göra det. Det står ju uttryckligen i lagstiftningen att genomförandetiden skall sättas så, att det finns rimlig tid för fastighetsägaren att ta i anspråk den rättighet man får genom planen. Det finns ju inget motiv för en kommun att planera med genomförandetider, som innebär att man inte skulle ha möjlighet att bygga det som man har fått rättighet till. Det står att 5-15 år är den normala tid som man kan arbeta inom. Jag konstaterar att det är ett förslag som återfinns i den PBL-utredning som gjordes under den tid då Birgit Friggebo var bostadsminister. Bakom detta låg många diskussioner. Sedan säger Erling Bager att man inte kan acceptera PBL, eftersom det måste finnas anständiga ersättningsregler. Det är ett uttryck som behöver preciseras: Vad är anständiga ersättningsregler? Jag har talat om vilka regler som tagits fram i övergångsbestämmelser osv., och vi menar att det innebär en rimlig avvägning mellan fastighetsägarens rätt till ersättning för intrång och samhällets intresse av att få en förändring av byggrätter till stånd.

Herr talman! Detta är ju en stor fråga med åtskilliga inbyggda konflikter. Jag tycker att jag inledningsvis kan säga att det förslag som föreligger är bra avvägt mellan enskilda och allmänna intressen. Liksom andra talare här vill jag — från socialdemokratiskt håll — uttala vår tillfredsställelse över att det nu finns ett väl genomtänkt och bearbetat förslag till planoch bygglag. Många har påpekat att det har tagit sin tid, att det i ett tjugotal år har stötts och blötts om — och i så fall hur — en ny planoch bygglag skulle utformas. Det har, med det självklara undantaget för moderata samlingspartiet, varit en angelägenhet för riksdagspartierna att medverka till en ny planoch bygglag. Just därför är regeringens propoposition välkommen.

I det här sammanhanget kan det noteras att vi nu också diskuterar värderingar. Det är från den utgångspunkten man får se det när Knut Billing från moderata samlingspartiet använder talarstolen som en klagomur när det gäller de värderingar som ligger i det nya planförslaget. Vi har tillsammans med centerpartiet, med vilket parti vi har gjort en överenskommelse som präglar bostadsutskottets betänkande, och med vpk åstadkommit en produkt som i långa stycken kommer att spela en mycket avgörande roll i den kommunala utvecklingen. Knut Billing har sagt att moderaterna inte vill ha någon planoch bygglag över huvud taget och har yrkat avslag på propositionen. När man hör och ser Knut Billing tala får man närmast intrycket att han fått psykosomatiska upplevelser av förslaget till ny planoch bygglag.

Folkpartiet har en gång också velat ha en ny planoch bygglag men överraskar nu med att yrka avslag på regeringsförslaget. Det som är litet svårt att riktigt förstå är att folkpartiet nu föreslår att propositionen skall skickas tillbaka till den socialdemokratiska regeringen, som skall utarbeta ett nytt planoch bygglagsförslag, grundat på folkpartiets partimotion. Det är verkligen att ha tilltro till en regering som -— till skillnad från andra regeringar — har gjort någonting så utomordentligt välkommet som att förelägga riksdagen ett förslag till en ny planoch bygglag. Jag vill inte dölja folkpartiets förgångna i den här frågan; jag tänker närmast på år 1982, då det rådde en tydlig sämja mellan socialdemokraterna och folkpartiet i fråga om det av den dåvarande regeringen framtagna underlagsmaterialet till en ny PBL.

Herr talman! Självfallet ställer vi alla stora förväntningar på den nya Prot. 1986/87:36 planen. Först och främst innebär den en decentralisering av betydande mått. 26 november 1986 Det skall ju framgå av planskeendet hur inflytandet ligger garanterat för. Ga kommunens invånare. Nu är det inte längre fråga om att fatta beslut i fullmäktige utan samråd med kommuninvånarna, utan nu gäller det helt enkelt att fördjupa kontakterna med dem som bor och verkar i kommunen. Vi vidgar sakägarbegreppet, vi skapar nya möjligheter för folk att delta och påverka utformningen av planerna. Det gäller översiktsplanen. Det gäller områdesbestämmelserna, som är en ny planform. Det gäller detaljplanerna, där folk i områdena på ett tidigt stadium skall få möjligheter att vara med och säga sin mening. Detta kallar vi en decentralisering och en utveckling som ligger i tiden. Regering och länsstyrelse behöver i fortsättningen inte ha kontakt med ärenden som de i dag sysslar med i mycket stor utsträckning enligt den nuvarande byggnadslagstiftningen. Det har sagts tidigare i debatten att exempelvis detaljplanen öppnar möjligheter för förenkling av byggnadslovsplikten, att den ger rätt att göra tillbyggnader och ombyggnader, att den öppnar helt nya möjligheter att avbyråkratisera.

Detta är för oss väldigt viktigt. Därför vill jag återkomma till de värderingar som nu spelar en väsentlig roll för ställningstagandena. Debatten präglas nämligen när det gäller planskedet av minst två motsatta påståenden. Det ena är att fastighetsägarnas ställning stärks. Det andra är att byggrätten fråntas markägaren och att hans position gentemot kommunen försvagas. Vi har hävdat i utskottsbetänkandet, liksom regeringen har hävdat i sin proposition, att planoch bygglagen på avgörande punkter förstärker fastighetsägarens ställning. Fastighetsägaren får på ett mycket klart och tydligt sätt under genomförandetiden sin byggrätt säkrad. Om kommunen under genomförandetiden vill förändra eller upphäva planen, har fastighetsägaren rätt till full ersättning. Han har också i förlängningen av en sådan utveckling rätt att kräva att kommunen skall lösa in hans fastighet. Det är en kommunal skyldighet, inskriven i lagförslaget. Av vad vi har hört här och av vad vi har läst i tidningarna med påkostade annonser kan man räkna ut hur mycket pengar som läggs ned i kampanjen mot förslaget till ny planoch bygglag. Vi har lagt märke till hur sakbegreppet i regeringsförslaget har ersatts med medvetet felaktiga slutsatser.

Vi har hört den sången förr, många gånger. Men i själva sakfrågan kommer fastighetsägarens ställning att vara stark. Han ensam avgör om byggrätten skall användas. Enligt förslaget får han garantier för att få ersättning och i förlängningen för att få sin fastighet inlöst om kommunen ändrar eller upphäver planen. Vad är då alternativet till en sådan utveckling? Är det dagens system med des.k. eviga byggrätterna? Om kommunen får andra idéer om planläggningen än tidigare blir resultatet inte så sällan nybyggnadsförbud. Är denna för markägaren oklara situation bättre än ett system med genomförandetider? Det finns exempel på nybyggnadsförbud som förnyats i decennier. Inte ger detta fastighetsägarna någon trygghet, men det är den utväg kommunerna i allmänhet väljer med dagens lagstiftning. Om kommunförvaltningen inte är nöjd med utvecklingen i någon del av kommunen belägger man området med nybyggnadsförbud. I och med detta vet fastighetsägaren, markägaren och byggarna att det kan dröja länge innan de får möjlighet att utnyttja sin byggrätt. Det osäkerhetsmomentet försvinner i den nya plan--och bygglagen. Genomförandetiden har dessutom den fördelen att man vet vilka regler som gäller. Byggarna vill ha klara besked samt tydliga regler. Därför kommer genomförandetiden att spela en mera betydelsefull roll än vad som möjligen kan anas i dag. De flesta människor som förvärvar mark för att bygga en villa eller ett fritidshus har i normalfallet inte råd att dröja med att bebygga marken. Kostnadsskäl är drivkraften för effektivitet. Detsamma gäller för byggherrar och detsamma gäller också för de kommunala politikerna. Möjligen kan de som spekulerar i mark ha motsatt inställning. Jag hävdar att genomförandetiden kommer att bli en effektiv motvikt till markspekulation. När moderaterna nu så fanatiskt kämpar mot förslaget till genomförandetider — och för övrigt också mot hela förslaget till PBL — måste vi vara medvetna om att en förpuppning av nuvarande bygglag ger utrymme för fortsatta markoch fastighetsspekulationer.

Självfallet är det förknippat med svårigheter att i ett sammanhang genomföra en så omfattande lagstiftning. Med hänsyn till den snabba utvecklingen i samhället är det svårt att hålla lagstiftningen aktuell. Det är också nästan ogörligt att fullständigt överblicka konsekvenserna av varje bestämmelse. Om riksdagen antar förslaget till PBL, får man räkna med att en översyn av olika detaljer kan bli nödvändig efter en tids erfarenheter.

Herr talman! Jag har tidigare nämnt om förslagen i PBL till decentralisering, till ökad kommunal suveränitet och bestämmanderätt, och jag kan också upprepa att förslaget också omfattar förenkling av bygglovsförfarandet. Det ger helt andra möjligheter att bygga till, ändra och pyssla om sina hus. Kommunerna har nu tidernas chans att förankra sina planer och sin verksamhet direkt hos medborgarna. Jag har tidigare poängterat planskedets stora betydelse och vill bara i det sammanhanget påminna kommunerna om hur viktigt det är att man sköter — Prot. 1986/87:36 kontakterna, informationen och utställningsverksamheten när nya planer 26 november 1986 skall aktualiseras på ett sådant sätt att man fångar upp de väldiga intresse. Z— grupper i kommunerna, som i dag är beredda att anlägga sina synpunkter på den kommunala utvecklingen. Vi har som jag sade tidigare avsevärt vidgat sakägarkretsen. Nu är det inte bara fastighetsägare som skall anlägga sina synpunkter utan också hyresgästorganisationer och andra som har väsentligt intresse av förslagen. Det gäller naturoch friluftsorganisationer, handikapporganisationer, fackliga och politiska organisationer, vägföreningar, villaägarföreningar och andra som har synpunkter på hur kommunen skall utvecklas. Dessa organisationer skall passa på att framlägga sina synpunkter på utvecklingen i själva planskedet. Då är det viktigt att det kommunala förspelet i utställningsoch informationsverksamheten har en omfattning som ger en reell möjlighet för kommuninvånarna att ta intryck och påverka vad som skall ske i den egna kommunen. Herr talman! En rad motioner har fogats till bostadsutskottets betänkande. Det är lätt för mig att yrka att moderaternas partimotion, som mynnat ut i reservation 1, skall avvisas. Samma öde röner folkpartiets reservation om avslag på propositionerna. Den fråga som Tore Claeson har upptagit här kommer vi att bemöta, genom andra företrädare för socialdemokraterna i bostadsutskottet. Jag vill i det sammanhanget säga, när Tore Claeson gör så stort nummer av att han vill gå längre när det gäller tillgänglighetskraven, att han har en i grunden djupt pessimistisk syn på kommunfolkets inställning till de viktiga tillgänglighetsfrågorna. Jag vill bara påminna om att vi har varit överens i utskottet och alltid har försökt att enas i beslut som gäller tillgänglighetskraven, men Tore Claeson tyckte tydligen att han ändå borde markera sin profil genom en reservation. I den frågan har vi inga avvikande meningar, men väl om hur det skall gå till att förbättra tillgängligheten. Vi återkommer så småningom till de frågorna under den fortsatta debatten. Nu är vi, herr talman, vid målet, dvs. om några timmar skall riksdagen ta ställning och fatta ett beslut om det betänkande som föreligger från bostadsutskottet. Jag har tidigare sagt att den nya planoch bygglagen kommer att spela en stor roll och att den kommer att tala sitt eget språk under lång tid.

Det var ingen hejd på vilka olyckor som skulle drabba Sverige, om vi genomförde bygglagen, och det var ingen hejd på de beskyllningar som främst riktades mot centerpartiet för att man där hade samtalat med socialdemokraterna i den här frågan. Får jag som gammal parlamentariker säga, herr talman, att det träffas för få överenskommelser här i landet i ärenden där partierna normalt har närliggande åsikter. Det kan ju inte vara fel att man genom att resonera om frågor där man har närliggande intressen för fram sina synpunkter vid de samtalen och från de utgångspunkterna använder möjligheten att ta reda på 35 varandras grundsyn och synpunkter på olika delar av förslaget. Dessa kan då komma att bli accepterade. Jag har uppfattat Kjell A. Mattsson så, att han känner sig relativt — det får jag nog utgå ifrån — tillfredsställd med överenskommelsen, och jag kan som företrädare för socialdemokraterna säga att också vi är mycket nöjda med att de stora riktlinjerna i regeringens proposition finns bevarade i det betänkande som riksdagen nu diskuterar.

Herr talman! Oskar Lindkvist ansåg uppenbarligen att jag överdrev när jag talade om urholkningen av den enskildes rättigheter och den ökning av kommunalmännens maktställning som PBL innebär. Det intressanta var att Oskar Lindkvist inte hade ett enda exempel — det var som vanligt bara svepande formuleringar utan reellt innehåll. Däremot sade Oskar Lindkvist att förslaget är väl avvägt mellan enskilda och allmänna intressen. Det är naturligtvis riktigt, om man inte vill ha någonting att lägga i vågskålen för enskilda intressen. Oskar Lindkvist undrade: Är det då bättre att ha byggnadsförbud än genomförandetider? Om han hade lyssnat på mitt anförande hade han kunnat konstatera att jag kritiserade de byggnadsförbudsregler som finns i dagens byggnadslagstiftning. Vi accepterar inte dem. Vi säger att den längsta tid för byggnadsförbud som vi kan godta är att en kommun får två år på sig att ha ett byggnadsförbud och upprätta en ny plan. Klarar kommunen inte av det villkoret, träder den gamla planen i kraft. Därmed sätts en press på kommunalmännen att betala för förluster och att inte ta på sig större uppgifter än de verkligen kan klara av. Oskar Lindkvist citerade vår partimotion där vi säger att detta är det största marksocialiseringsförslaget hittills och sade: Den visan har vi hört förr. Ja, men det var ju precis vad jag sade i mitt inledningsanförande, att detta har vi framfört förr. Steg för steg har ni under efterkrigstiden flyttat fram positionerna och successivt urholkat den enskilda människans rättsställning i markägandet. Steg för steg har ni ökat kommunalpolitikernas och det offentligas inflytande. Den som har en tomt har inte råd att vänta med att bygga, säger Oskar Lindkvist vidare. Han är tydligen helt okunnig om det förhållandet, som är mycket vanligt, att folk först håller på att spara och sätta av pengar till en tomt, sedan samlar pengar för att så småningom kunna bygga sig ett hus. Han tycks tro att alla står i kö för att köpa sig ett nyckelfärdigt hus. Så är det inte. Sedan citerade Oskar Lindkvist lagrådet, som uttalat att en hel reform var att föredra från lagteknisk synpunkt. Får jag då också säga till Oskar Lindkvist att för oss moderater är det innehållet och rättssäkerheten som är det viktiga när det gäller planoch bygglagen. Lagstiftningstekniken kan aldrig vara det som väger tyngst, utan det är alltid innehållet och den enskildes ställning!
Herr talman! Oskar Lindkvist tycker det är märkligt att vi vill att propositionen skall avslås och skickas tillbaka till regeringen. Han föreföll förundrad över att vi i detta avseende hade förtroende för regeringens förmåga att omarbeta förslaget. Det är en bakläxa det handlar om. Vi anser att propositionen har sådana brister att vi inte kan anta den, och då har riksdagen möjlighet att avslå propositionen och sända den tillbaka till regeringen. Det är också så att regeringen har ett regeringskansli där man kan arbeta om lagförslagen så att de stämmer med exempelvis de viktiga krav som vi vill föra fram. Herr talman! Kraven på förändringar är så stora att riksdagen därför bör avslå propositionen, som bör omarbetas. Oskar Lindkvist tyckte att man borde ha kunnat träffa en bred uppgörelse med folkpartiet. Jag kanske då kan lämna en bruksanvisning för vad man i så fall bör göra: Avslå propositionen, skicka den tillbaka för omarbetning. Förläng genomförandetiderna till minst 15 år. Förbättra ersättningsreglerna för gamla stadsplaner. Ta bort kommunens rätt att lösa in mark efter genomförandetiden. Ge sakägarna bättre rätt att överklaga beslut. Då skulle lagen kunna bli riktigt bra. Men låt oss börja med att i dag avslå lagförslaget, och kom sedan tillbaka med ett bättre förslag! Slutligen säger Oskar Lindkvist att byggrätten är väldigt stark under genomförandetiden. Ja, men om man har korta genomförandetider är dessa givetvis begränsande, eftersom — om genomförandetiden exempelvis är fem år — de enskilda då inte hinner utnyttja sin byggrätt under den tiden. Då kan den vara förbrukad. Det är också så att kommunen faktiskt har rätt att ensidigt häva denna. Jag tycker att det är litet märkligt att de två partier som står bakom uppgörelsen hela tiden talar om att kommunerna har rätt att göra förlängningar — men detta är återigen ensidigt på kommunernas villkor! Den enskilda människan har inte mycket att sätta emot utan får finna sig i de beslut som myndigheten fattar.

Herr talman! Oskar Lindkvist säger att jag gör stort nummer av frågan om tillgänglighet och handikappanpassning och att jag har en pessimistisk syn beträffande kommunerna. Man kan kalla det vad man vill. Vi från vpk fäster oerhört stor vikt vid frågorna om tillgänglighet och handikappanpassning av våra bostadsområden. Det är bevekelsegrunden för oss när vi vill ha mer preciseringar på dessa punkter när det gäller planoch bygglagen.

Jag kan inte komma ifrån att förslaget som det nu är utformat innebär en nedtrappning av funktionsnivån. För att det skall vara möjligt att åstadkomma trevnad och god bostadsoch arbetsmiljö menar vi att förslaget måste innefatta mer preciserade krav och uttalanden om tillämpningsföreskrifter också när det gäller tillgänglighet för dem som bor och arbetar inom ett område. Det som sägs är otillräckligt och ger utrymme för tolkningar som kan försvåra eller omöjliggöra att man uppfyller berättigade krav från funktionshindrade på tillgänglighet. Man får inte lämna öppet för mer eller mindre godtyckliga skälighetsbedömningar eller kompromisser, så att kraven på tillgänglighet kan sättas lägre än vad som kan anses grundläggande. Jag vill i det sammanhanget peka på att det i dag bl.a. finns krav på en situationsplan, som visar utemiljöns utformning. Men i propositionen föreslås mer allmänt hållna bestämmelser om vad som behövs för att kommunen skall, som det heter, pröva den sökta åtgärden, och att kommunerna själva skall få avgöra vilka handlingar som skall begäras. Motivet för den ändringen anges vara att den är ett led i att ge kommunerna större ansvar för tillståndsprövningen. Till sist, i den här repliken: Oskar Lindkvist säger att det görs för litet i det här landet för att träffa överenskommelser i frågor där man ligger nära varandra. Jag kan hålla med om det, men jag vill också samtidigt säga att erfarenhetsmässigt är det socialdemokraterna som i de flesta fall är sig själva nog och är mycket svåra att träffa överenskommelser med.

Herr talman! Nu skall jag börja med att yrka bifall till bostadsutskottets hemställan i betänkandena 1 och 2. Sedan vill jag ge några korta repliker. Knut Billing forsätter att konstruera motsättningar mellan politiker i kommunerna och enskilda fastighetsägare. Visst kan det förekomma motsättningar, men att ha det som en allmän utgångspunkt för att diskutera en ny byggnadslagstiftning är väl litet häftigt. Jag har hört berättas och vet av egen erfarenhet att vi har fantastiskt duktiga kommunalpolitiker i det här landet! Jag sade vid en debatt för en vecka sedan att de duktigaste politikerna i Sverige finns ute i kommuner och landsting. Det vore konstigt om det skulle vara så svårt att komma överens med dem i enskilda ärenden ute i kommunerna som Knut Billing vill göra gällande. Men detta är förutsättningen för att han skall ha möjlighet att reagera mot det förslag som nu föreligger. I övrigt vet jag inte om jag kan komma till tals med Knut Billing om den s.k. steg för steg-utvecklingen. I Sverige har de stora markägarintressena — företag — dominerat marktillgången. De har behärskat inte bara dessa tillgångar och byggandet utan också många kommuner och deras utveckling. Det är alldeles riktigt, Knut Billing, att det har skett en demokratisering. Medan Knut Billing forsätter att representera grupperna från fordom och försöker åstadkomma att de skall få behålla sitt inflytande, representerar jag de stora breda folkgrupperna, dem som jag känner från folkrörelseaktiviteterna. Det är dem som jag talar för och vill ge möjlighet att påverka sin egen miljö. Erling Bager vet att det som skulle vara fem år när det gäller planer före 1978 är nio år, inräknat förhandsbesked och byggnadslov. Kan människor inte kvickna till efter nio år och bestämma sig för om de skall bygga har de haft mycket diffusa utgångspunkter när det gäller att skaffa sig byggrätt. Slutligen: Jag vet inte varför Tore Claeson använder talarstolen till att konstruera motsättningar som inte finns om tillgänglighetskraven. Vi tänker lika på den här punkten även om vi har olika meningar om hur man skall gå till väga för att lösa det hela på bästa sätt.

Herr talman! Oskar Lindkvist gör det mycket enkelt för sig. Han säger att 26 november 1986 han minsann representerar de stora grupperna här i samhället medan jag = mov sp. om representerar de stora byggintressena. Det är ett märkligt konstaterande — jag har ju hela tiden talat om att jag vill genomföra regler som innebär att de många hundratusentals människorna i Sverige som äger en bit mark skall få sin rättsställning stärkt och att kommunalpolitikernas ställning inte skall förstärkas. Skulle det vara de stora byggintressena? Nej, Oskar Lindkvist, jag talar för alla de små som finns ute i samhället, som med stor möda har sparat ihop till en bit mark. Ni ger nu kommunalpolitikerna makt att när som helst ta ifrån dem deras rätt att bygga. Oskar Lindkvist säger sedan: Kommunalpolitikerna är mycket kloka och de vill medborgarnas bästa. Detta kommer inte att innebära något bekymmer. Han säger att jag konstruerar motsättningar. Oskar Lindkvist, genom att ge kommunalpolitikerna ett instrument, så att de får hela inflytandet, skapar man en stor risk för att de inte handlar med de enskilda människornas och enskilda fastighetsägarnas bästa för ögonen. Oskar Lindkvist är övertygad om att de gör det. Men, Oskar Lindkvist, blotta risken att det inte blir så gör att vi inte skall ge dem en sådan maktställning utan bevara de enskilda människornas, de enskilda fastighetsägarnas rätt att besluta över sin mark.

Herr talman! De punkter där vi har svårt att komma överens — vilket kanske inte är så konstigt, eftersom vi inte heller i utskottet har kunnat komma överens — avser tidsbegränsad byggrätt, där vi från folkpartiet hyser farhågor om nackdelar i samband med generationsväxlingar och risker för att man inte skall kunna utnyttja sin byggrätt. Oskar Lindkvist framhärdar nu i sin uppfattning att de fem år som socialdemokraterna och centerpartiet föreslår kan utsträckas till nio år, om man söker ett bygglov strax före genomförandetidens utgång. Härigenom skulle byggrätten förlängas två år i sänder. Ja visst kan man ibland göra det, men så kan också ske, och i mycket större skala, med de genomförandetider som folkpartiet föreslår och som alltid kan förlängas. Vi hävdar med mycket stort allvar att nackdelarna med korta genomförandetider är stora och hårt kan drabba den enskilde som av olika skäl inte kan använda sin byggrätt. Det är allvarligt att socialdemokraterna och centern inte vill tillmötesgå oss i denna fråga.

Har ni hittills aldrig träffat människor som är drabbade av kommunala beslut i byggnadsnämnder och fastighetsnämnder? Blir ni aldrig uppringda av människor som drabbats av nu gällande lagstiftning? Träffar ni aldrig 39 människor som har stora svårigheter att använda sin byggrätt? I så fall är jag förvånad. Jag har träffat mängder av människor som anser sig grovt misshandlade av myndigheter. Låt mig bara åberopa ärendet Sporrong— Lönnroth i Europadomstolen 1982, där svenska staten fälldes för att människor hade misshandlats med långa byggförbud.

Herr talman! Nej, Oskar Lindkvist, jag försöker inte konstruera några motsättningar. Jag försöker att från denna talarstol motivera varför man skall skärpa lagens krav för att exempelvis garantera handikappade människor möjligheter till en bättre tillvaro. Jag vet att det råder överensstämmelse i uppfattningarna på denna punkt, men vi skiljer oss tydligen i vad gäller behovet av att detta krav klart skall framgå av lagtext eller tillämpningsföreskrifter. Jag gav Oskar Lindkvist några exempel i min förra replik, och jag skall anföra ytterligare ett par. Det har föreslagits att kommunerna skall få dispens från hisskravet. Det har i resonemangen hänvisats till att det finns handikappanpassade hus, med hissar osv. Jag menar att den omständigheten att vissa hus i resp. bostadsområde har god tillgänglighet inte minskar behovet av exempelvis hissinstallation i andra hus i området, varigenom man tar ett steg mot det mål som riksdagen i detta fall enhälligt har uttalat. I praktiken ges nu kommunen full frihet att knappast alls ställa några krav på tillgänglighet, och det tycker jag är oroande. Vi från vpk är rädda för att byggherreintresset och de ekonomiska svårigheterna kommer att påverka kommunerna till en alltför låg ambitionsnivå. Det är likadant med förslaget om att byggnader endast skall behöva förberedas för hiss. Vi tycker att det är något av en halvmesyr. För det första blir det dyrare att i efterhand göra kompletteringar med vissa anordningar. Det är stor risk för att sådana kompletteringar över huvud taget inte kommer till stånd. Det är för det andra enligt min mening ett grundläggande fel att enbart de bostäder som bebos av personer med funktionshinder görs tillgängliga. Möjlighet måste också finnas att besöka släkt, vänner och grannar. Kostnaderna för de relativt enkla anordningar som det kan bli fråga om behöver inte bli så höga, om verksamheten får en viss volym. En lämpligt avvägd statlig subvention bör för övrigt kunna bidra till de ekonomiska förutsättningarna för byggande av låga hus med hissar.

Herr talman! Jag kan direkt svara Tore Claeson att vi har att välja mellan att ge detaljerade pekpinnar till kommunerna och att visa kommunerna ett förtroende. Vi socialdemokrater satsar på förtroendet för kommunerna. Vi satsar heller inte på lägsta ambitionsgrad när det gäller tillgängligheten. Vi menar att kommunerna skall ha den högsta ambitionsgraden när det gäller tillgängligheten, både i bostäderna och i bostadsområdena i övrigt. I det avseendet har vi ett utomordentligt gott samarbete med bostadsdepartementet. Billing verkar nu i sin ensamhet något ha resignerat. De stora löftesrika kampparollerna har nu ersatts med en uppgivenhet inför den nya planoch Prot. 1986/87:36 bygglagen. Han pekar på att jag sagt att han representerar de stora 26 november 1986 byggintressena medan jag skulle representera de stora folkrörelseintressseenaa.. Z— Vad är det då som kan motivera mitt resonemang? Jo, de protester som har kommit in härrör från de stora byggföretagen, från Näringslivets byggnadsdelegation, som har avdelat särskilda resurser för att bedriva denna kampanj tillsammans med moderata samlingspartiet. Vi har inte fått en enda reaktion från en vanlig byggare. De flesta människor som jag träffar i folkrörelserna tycker att förslaget är bra när de får höra hur lagen skall fungera. De tycker att det är utomordentligt att de kanske för första gången får möjligheter att påverka hur kommunen skall utvecklas. Där kommer en skillnad i synsättet fram, och den återkommer också som en skillnad i värderingarna. Till slut till Erling Bager, som undrar litet stillsamt om vi aldrig har träffat folk som har blivit grovt misshandlade av kommunerna: Jo, förvisso, vi har alla träffat sådana människor, och vi hjälps åt med att försöka bringa dem ur denna belägenhet. Men vet Erling Bager vad som är orsaken till att de kommer i sådana motsatsförhållanden? Han har själv gett svaret: det är nybyggnadsförbuden. Vi inför nu en ny planoch bygglag med andra krav på kommunerna, och genom den får vi möjligheter att ge de människor det här gäller en större förhandlingskraft gentemot kommunerna. Den nu gällande byggnadslagstiftningen ställer inte kommunerna inför de krav och skyldigheter som de kommer att möta i PBL.

Fru talman! Jag vill göra några kommentarer med anledning av bostadsmi 26 november 1986 nisterns inlägg och först tacka honom för att han i sitt anförande diskuterade betänkandet i sak — det gör liksom diskussionen mer meningsfull. Det var intressant att få konstaterat att bostadsministerns och min uppfattning vad gäller innehållet i markäganderätten skiljer sig åt. Det tycker jag framgick mycket klart av bostadsministerns anförande och av mitt anförande tidigare. Men det finns ett missförstånd. Det är naturligtvis inte så att enligt vår uppfattning en markägares rätt att bebygga sin mark innebär att han har rätt att bygga i strid med en grannes intressen. När jag redovisade för hur vi ville ha planer sade jag att planer självfallet skall upprättas därför att man där skall reglera markägarens och kommunens rättigheter och skyldigheter. Till de självklara skyldigheterna hör att någon inte får använda sin egendom på så sätt att det allvarligt skadar annans rätt. Självfallet måste det ske en avvägning därvidlag. Bostadsministern berörde nybyggnadsförbudens avskaffande och talade om det oskick som de långa byggnadsförbuden innebär. Jag delar uppfattningen att de långa byggnadsförbud som finns i dag är ett oskick. Men det är inte så att byggnadsförbuden realiter avskaffas med PBL. När genomförandetiden har gått ut finns det ju ingen rätt att bygga, och när det inte finns någon rätt att bygga behövs det självfallet inget förbud mot att bygga. Jag tycker det är upprörande att man från majoritetspartiernas sida gång på gång för fram uppfattningen att byggnadsförbuden avskaffas. Realiter blir det inte så. Visst är det angeläget att åstadkomma förenklingar när det gäller byggandet. Men vi menar att de lättnaderna skall vara generella. Vi vill inte ge lättnader med ena handen och sedan ge kommunen möjligheter att ta tillbaka dem med andra handen, utan vi vill att alla redan vid beslutstillfället skall få veta sina rättigheter och skyldigheter. Det skall inte finnas dessa möjligheter att genomföra lättnader på kommunalmännens villkor. Vi menar att det är den enskildes rättsställning som skall bevakas — inte ensidigt kommunalpolitikernas makt.
Fru talman! Statsrådet Hans Gustafsson, liksom tidigare Kjell Mattsson, har litet grand berört de borgerliga regeringarna och vad som skett när PBL behandlats. Man har då indirekt syftat också på Birgit Friggebo. Jag tycker kanske därför att det kan vara bra att gå ännu längre tillbaka i historien och se hur bakgrunderna är. Ursprungligen var det så, år 1976, att statsrådet Elvy Olsson, centerpartiet, tog över det här arbetet och deklarerade att riksdagen inom något år skulle få sig förelagt ett förslag till ny planoch bygglag. Riktigt så fort gick det inte, vilket vi för länge sedan kunnat konstatera. Men Elvy Olssons dåvarande statssekreterare Scherman utförde ett omfattande arbete för att ta fram underlag för ett lagförslag som skulle kunna beredas och remissbehandlas. Det var detta arbetsmaterial som Birgit Friggebo sedermera fick ta över. Birgit Friggebo har aldrig uttalat sig för korta genomförandetider. Jag har 49 noga kontrollerat detta, och jag har också hennes ord på att jag här i kammaren kan säga att hon aldrig förordat korta genomförandetider. Jag tyckte att det kunde vara värdefullt att ge denna korta bakgrundsbeskrivning. Det är bra att nybyggnadsförbuden kan tas bort. Jag upplever att Hans Gustafsson ger uttryck för en ärlig uppfattning när han säger att man bör rensa bort denna begränsning, som under lång tid har rått för många. Men med det nu föreliggande förslaget skapas andra begränsningar för den enskilde. Här måste man se till att få nya regler, som inte ger nya begränsningar. Exempelvis möjligheterna för kommunerna att begränsa byggrätten till att omfatta så kort tid som fem år utgör en ny typ av begränsningar. Ni borde ha kunnat jämka förslaget för att få fram längre genomförandetider, som omfattat minst 15 år. Ni borde inte heller ha gett kommunerna rätten att lösa in marken efter genomförandetidens utgång. Jag vill sedan ställa en fråga som gäller ersättningsreglerna i samband med gamla stadsplaner. Vilken kvalifikationsgräns i kronor räknat kan det bli fråga om för en fastighetsägare, som enligt det förslag ni har presenterat nu får en begränsning av byggrätten för sin fastighet? Kan man ange en procentsats för vad en fastighetsägare skall tvingas att tåla eller ge någon vägledande beskrivning av vad som menas med den högre kvalifikationsgräns som skall tillämpas i det här fallet jämfört med den som gäller när man brukar skogsoch jordbruksmark? Det vore bra om statsrådet kunde upplysa oss om hur mycket en fastighetsägare som förlorar sin byggrätt skall få tåla. Med tanke på vad statsrådet sade tidigare vill jag sluta med att säga att det kanske är så att enskilda sår vad samhället skördar.

Fru talman! Bostadsministern underströk i sitt anförande betydelsen av det nu framlagda förslaget och sade att det var historiskt, och jag finner det angeläget att säga att jag är överens med honom om det. Det värdefullaste är att vi nu har kommit så långt att det inte bara är ägandet som konstituerar rätten för en person att besvära sig beträffande olika frågor på det här området. Det är ett stort framsteg, vilket jag gärna vill understryka. Vpk har sedan lång tid tillbaka — jag tror det var 1945 som vi lade fram en stor motion om en riksplan och i anslutning därtill hörande lagstiftningsfrågor — sökt att medverka till förändringar och förbättringar i gällande bygglagstiftning. Vi medverkade aktivt vid tillkomsten av den bygglag från år 1947 som i allt väsentligt har gällt och varit vägledande sedan dess. En rad förslag till förändringar och förbättringar har lagts fram av vpk, och de flesta av dem har successivt förverkligats, inte därför att-det varit förslag som framlagts av kommunisterna utan därför att det varit vettiga förslag, som också har omfattats av andra partier. I det arbete som nu har förevarit har vi sökt medverka för att framför allt se till att förslaget inte skulle stoppas eller försenas mer än nödvändigt. Det har varit våra klara ambitioner. Vi har efter bästa förmåga försökt ställa upp för att medverka till att ge lagen en så bra utformning som möjligt men också för att se till att allt det arbete som varit förenat med lagförslaget skulle kunna genomföras, så att förslaget kunde föreläggas riksdagen i dag och vi nu kan — Prot. 1986/87:36 fatta beslut om det. 26 november 1986 Vi är i stort sett till freds med att vi nu kommit så långt att riksdagen kan. I oo or fatta beslut om denna lag och att detta kan ske i betydande enighet. Socialdemokraterna, centern och vänsterpartiet kommunisterna står i allt väsentligt bakom detta lagförslag, som jag är övertygad om kommer att få mycket stor betydelse för människorna i det här landet. Samtidigt är jag övertygad om att det under de närmaste åren på åtskilliga punkter kommer att bli föremål för ytterligare förändringar och förbättringar i den takt som vi får erfarenheter av tillämpningen.

Fru talman! Bostadsministern sade att de reformer som nu genomförs bygger på 1947 års lag. Det är alltså inte första gången som vi reglerar byggandet i vårt land. I går fick jag i min hand en kopia av Magnus Erikssons stadslag, som har många århundraden bakom sig och som innehåller ingående bestämmelser om både det ena och det andra, t.ex. om ”huru breda alla allmänna gator skola vara”, ”huru svale skall byggas”, osv. Det här området har alltså verkligen reglerats sedan lång tid, helt enkelt därför att det är nödvändigt att ha någon form av reglering av bl.a. grannars rättigheter och liknande. Jag har inte så mycket att invända emot det resonemang som Hans Gustafsson förde i sitt anförande. Jag vill understryka att moderaterna och folkpartisterna allteftersom debatten fortskridit avvikit från uttalanden som skulle kunna tolkas så att de ville upplösa det kommunala planmonopolet. Vi har för vår del tyckt att detta varit en viktig grund vid reformeringen av bygglagstiftningen. Jag vill kommentera bostadsministerns anförande på två punkter. Det gäller till att börja med enskilda människors kontakter med byggnadsnämnder. Det är oerhört angeläget att understryka vikten av att man kan åstadkomma den utveckling av byggnadsnämndernas arbete som Hans Gustafsson talade om. Alltför ofta och många gånger helt i onödan och t.o.m. felaktigt har byggnadsnämnderna uppträtt på ett sätt som fått människor att tro att restriktioner och liknande varit det enda som nämnderna sysslat med. Om man kan uppnå en mera serviceinriktad verksamhet, så är detta utomordentligt bra. Här kommer åtgärder som t.ex. den översyn av Svensk byggnorm som på regeringens uppdrag pågår in i bilden. Det är viktigt att se till att byggnormen ges en sådan utformning att det blir mindre av detaljregleringar och mer av service och information. Den andra fråga som jag vill beröra är grundlagsfrågan. För centerpartiet stod det helt klart att vi inte ville medverka till en planoch bygglag, om denna inte kunde sägas stå helt i överensstämmelse med grundlagen. Vi ville inte heller, såsom t.ex. folkpartiet föreslog, ändra grundlagen för att kunna genomföra planoch bygglagen. Därför har vi i bostadsutskottet aktivt verkat för att genomföra den förändring av bestämmelserna som konstitutionsutskottet ansåg vara nödvändig. Jag tycker att det var värdefullt att vi i det avseendet fick fullständig partipolitisk enighet om förändringarna. När det sedan gäller detaljinnehållet i planoch bygglagen vet vi att vi under 51 kommande riksmöten kommer att diskutera förändringar, allteftersom erfarenheten visar hur systemet fungerar.

Fru talman! I fråga om grannintressen, bostadsministern, vill jag hävda att grannproblematiken när det gäller byggnation i ren glesbygd i regel är ytterst små. Men givetvis innefattar rätten att bygga där att man inte får gå grannens intressen för när — det är en självklarhet. När vi klarat ut detta kan vi beträffande synpunkterna på kommunernas möjligheter att avgöra olika frågor konstatera att bostadsministern har stort förtroende för kommunalpolitiker. Det har jag också, men det finns alltid en risk att det, när man som i PBL ger kommunalpolitiker en möjlighet att få sin beslutsfär vidgad och de enskilda markägarnas intressesfär förminskad, fattas beslut som träder den enskilde för när. Ja, säger bostadsministern, men då har vi besvärsrätt. Men hur är det, bostadsministern, när genomförandetiden har gått ut? Vad händer då? Om vi läser innantill på s. 464 i bostadsministerns proposition, finner vi att det faktiskt står så här, när det talas om upphävande av detaljplaner sedan genomförandetiden har gått ut: ”Någon avvägning mot enskilda intressen skall inte göras i dessa fall.” Det är klart att man har en överklaganderätt, men eftersom det står i propositionen att någon avvägning mot enskilda intressen inte skall göras, är det ju ointressant för den enskilde att överklaga. Hans möjligheter att få gehör är ju minimala. Det är endast i ett kommunalbesvär, där man konstaterar att beslutet inte fattats i laga ordning, som man kan få rätt. Den besvärsrätten ger jag inte mycket för. Det är, som jag har sagt hela tiden, konsekvent så att rättigheterna ligger i kommunalmännens händer, och det är det vi är oroliga för. När man lyssnat på inläggen från majoritetssidan kan man konstatera att ingen i sak har kunnat bestrida att de enskilda fastighetsägarnas rättigheter och inflytande minskar när det gäller genomförandetider, översiktsplaner, områdesbestämmelser och detaljplaner. Detta förslag är sammanfattningsvis ett förslag som försvagar den enskilda äganderätten och förstärker den kommunala. Det är ytterligare ett stort steg i den socialdemokratiska politikens väg mot införande av socialism.

Fru talman! Statsrådet Hans Gustafsson beklagar att man inte kunde få med folkpartiet på en uppgörelse. Men då får man ju visa god vilja och peka på att man vill göra reträtt i viktiga frågeställningar som folkpartiet fört fram inte minst i partimotionen. Vid de samtal som vi har haft i utskottet under vintern och även i en liten delegation med representanter för varje parti fick jag inte på någon punkt veta att socialdemokraterna kunde vara beredda till eftergifter gentemot folkpartiet — inte när det gäller genomförandetiden, inte när det gäller ersättningsreglerna och inte när det gäller rätten för kommunerna att lösa in mark efter genomförandetiden. Om man inte vid något tillfälle visar att man är intresserad av att diskutera längre genomförandetider, finns det inte förutsättningar för en uppgörelse. Skulle ni vilja göra eftergifter och gå med på att avslå propositionen nu och rätta till det som inte är bra, så kan vi ha goda möjligheter att bli överens, men den inställningen har hittills inte visats på något sätt. I min förra replik ställde jag en fråga till Hans Gustafsson om de olika kvalifikationsgränserna för ersättning till enskilda. Jag nämnde att majoritetspartierna har olika kvalifikationsgränser för skogsmark och jordbruksmark osv. Min fråga gällde om bostadsministern kan ange den högre kvalifikationsgräns som ni vill tillämpa i tätorter, dvs. hur stor skadan maximalt skall vara i kronor eller procent för den enskilde. Jag förstår att repliktiden är kort och att man inte hinner svara på alla frågor i samma replik, men jag emotser ett svar.